Herr talman! Nu har herr Karlsson i Huskvarna fel igen på några punkter. Om herr Karlsson nödvändigt skall rangera in mitt anförande bland skolämnena så hör det inte hemma inom filosofin utan snarare inom matematiken. Sedan har han fel när det gäller kommunerna och bostadstilläggen. Han talar nu om de kommunala bostadstilläggen till folkpensionärer. Det ärendet är över huvud taget inte uppe i kväll. Det sorterar inte ens under det utskott som herr Karlsson har nöjet att vara ordförande i utan under socialförsäkringsutskottet. Jag har bara sagt att när det gäller de bostadstillägg som vi här diskuterar finns det inte det svagaste indicium för en sådan fördelning mellan socialistiska och borgerliga kommuner som herr Karlsson och herr Claeson talade om. Det är tyvärr inte heller sant — fast på den punkten vet jag att herr Karlsson är i god tro — att detta är en reform som betyder mycket för många människor. Det är en reform som betyder litet för några få människor. Det är det som är felet med den. Vi har satt i gång en väldig apparat som inte har den effekt som var avsedd. För några få människor betyder den ganska litet. Jag skall inte bestrida att det finns några — ännu färre — för vilka den kan betyda något mer. Men det råder här ett fullständigt orimligt förhållande mellan effekt och satsning jämfört med alla andra reformer som vi gemensamt försöker utforma. Det är riktigt — och det skall jag inte bestrida — att moderata samlingspartiet och jag redan förra året försökte stoppa den här reformen, men inte, herr Karlsson, på grund av någon sorts snålhet eller brist på socialt ansvar, utan därför att vi var övertygade om att det är en från sociala synpunkter dålig reform — ineffektiv, orättvis och orimligt dyr i förhållande till effekten. Det var därför vi ville stoppa den.
Herr talman! De här tongångarna känns igen från moderata samlingspartiet eller dåvarande högerpartiets kamp mot praktiskt taget alla reformer som förelagts den svenska riksdagen för godkännande. Det är ingenting nytt, även om herr Carlshamre nu camouflerar dessa tongångar. Reformen med bostadstillägg till låginkomsttagare har inte den dåliga standard som herr Carlshamre här försöker göra gällande, utan den ger bättre villkor. När jag tog som ett exempel de kommunala bostadstilläggen till pensionärerna berodde det på att jag inte hade några färska exempel när det gäller bostadstilläggen till andra låginkomsttagare. Därför tog jag ett exempel som är analogt och som belyser att de borgerligt styrda kommunerna inte haft samma intresse som de socialdemokratiskt styrda kommunerna att hjälpa de svaga människorna, dvs. folkpensionärerna i det här fallet.
Herr talman! Nej, herr Karlsson i Huskvarna hade inga färska exempel. Han hade inga nattståndna exempel heller, eftersom det inte finns några. Därför talade han om någonting helt annat. Jag kan alltså bara konstatera att herr Karlsson medgett att det inte finns några exempel på åtskillnad mellan borgerligt och socialistiskt styrda kommuner när det gäller bostadstilläggen till barnfamiljer och bostadstilläggen till låginkomsttagare utan barn, vilka vi här i kväll diskuterar. Vi är helt överens — jag har hela tiden sagt att det inte finns några sådana exempel, och det säger nu herr Karlsson också.

Det måste bli roligt — det blir science fiction.

Herr talman! I anslutning till motionerna 694 och 707 ber jag att få anföra några synpunkter. Utskottet har behandlat motionerna, som avser bostadstilläggen, och de problemställningar vi tagit upp mycket positivt. Utskottet säger bl.a. i betänkandet att man är medveten om att konsekvenserna av regelsystemet för bostadstilläggen inte är tillfredsställande, och med anledning därav har man ansett att vad som anförts beträffande frågan om en översyn bör ges Kungl. Maj:t till känna. I motionen 694 har vi belyst ett exempel. Om ett par ungdomar får lägenhet och flyttar tillsammans utan att ingå äktenskap, kan de få bostadstillägg ifall de har gemensamma barn. Om däremot barnen i den nybildade familjen har en annan biologisk far utgår bostadstillägg endast på den del av hyran som återstår när mannen i familjen vid behovsprövningen registrerats som inneboende. Det är självklart att familjen upplever detta system som orättvist och som ett försök av samhället att genom ekonomiska påtryckningar tvinga dem att ingå äktenskap. När två människor stadigvarande sammanbor under äktenskapsliknande former, dock utan att det finns barn i familjen, så uppkommer samma problem: den ena parten registreras som inneboende. Detta system är svårt att förankra i unga människors rättsmedvetande.

Detta är en följd av att för sammanboende hyran enligt bestämmelserna skall halveras. Enligt vår mening är bostadstilläggssystemet så utformat, att det i vissa fall diskriminerar människor och deras rätt att välja samlevnadsform. Vi vill betona vikten av att man inom detta område snarast arbetar fram förslag till ett system, som oberoende av människors civilstånd är likvärdigt för alla. Även om vi liksom utskottet är medvetna om svårigheterna att konstruera ett enkelt och lättadministrerat system, som täcker in hela problemkomplexet, anser vi att detta inte får hindra ansträngningarna att få till stånd ett regelsystem, vilket innehåller komponenter som är inbördes förenliga. Vi motionärer vill särskilt understryka hur angeläget det är att hela bostadstilläggsproblematiken ingående penetreras och beaktas. Jag hoppas att de utredningsförslag på det bostadspolitiska området som just nu är aktuella ger anledning till beslut i den riktning vi åsyftar.

Herr talman! Jag vill bara med tillfredställelse notera att den ändrade inställning till ett gammalt centerkrav som kommer till uttryck i socialutskottets betänkande nr 6. Det gäller grunderna för inkomstprövning av bostadstillägg. Frågan har i år tagits upp i motionen 1309 av fru Söder m.fl. Enligt gällande regler läggs vid inkomstberäkningen till inkomsten 20 procent av den taxerade förmögenhet som överstiger 50 000 kronor. Att man tar hänsyn till förmögenheten är naturligtvis riktigt. Vi har dock ansett att man skulle kunna komma bort från en del av de orättvisor som är förenade med detta beräkningssätt, om den del av förmögenhet över 50 000 kronor som läggs till inkomsten minskas till 10 procent. Effekten av det system som nu tillämpas är ogynnsamt för personer, som har låg disponibel inkomst men en förmögenhet överstigande 50 000 kronor bunden t.ex. i ett företag.

27 mars 1974 överväga den i motionen 1309 av fru Söder m.fl. upptagna frågan om storleken av förmögenhetsfaktorn vid inkomstprövningen. Jag noterar bara den sinnesförändring som skett i utskottet sedan förra året. Herr Carlshamre ansåg att den berodde på det nya parlamentariska läget, men jag utgår ifrån att frågan verkligen kommer att bli förutsättningslöst prövad. Att det också skall ske snabbt har utskottets ordförande sagt här i debatten. Det tycker vi är bra och en framgång för vårt förslag.

Herr talman! Jag är väl medveten om att det kan synas litet utmanande att ta till orda dels vid den här tiden på kvällen, dels med anledning av ett utskottsbetänkande som är enhälligt och när dessutom den motion som jag närmast tänker knyta några reflexioner till har blivit välvilligt behandlad. Men jag tycker ändå att jag vill ge några ord som bakgrund till den motionen att fästas i kammarens protokoll. Det gäller fastighetsindelningen i skogsmarker. Skogen är en av våra viktigaste råvarukällor. Den är särskilt betydelsefull därför att den förnyas till skillnad från många andra råvaror. Den är viktig därför att den är en värdefull exportvara, inte minst med dagens prisläge. Den är betydelsefull för sysselsättningen i stora delar av vårt land. Det är naturligtvis då angeläget att man på alla sätt försöker skapa de bästa förutsättningar för att få en så stor produktion av skogsprodukter som möjligt. Därvidlag betyder utformningen av de behandlingsytor som skapas av fastighetsindelningen väldigt mycket. Behandlingsytorna får inte vara för små, framför allt inte i våra dagar när man bedriver ett högmekaniserat skogsbruk. De bör inte vara samägda av för många delägare i varje bit. Tyvärr är fastighetsindelningen i skogsmarken inte alls så bra som den borde vara för att ge goda produktionsmässiga betingelser. Detta är inte — som kanske många av kammarens ledamöter tror eftersom jag talar i detta ämne — någon speciell företeelse för Dalarna. I stora delar av landet i Övrigt har vi en fastighetsindelning av skogsmarken som är utomordentligt dålig och som starkt hämmar en optimal skogsproduktion. Detta har en historisk bakgrund. För 100—150 år sedan när de s.k. storskiftena och laga skiftena gick fram över landet gällde det att ge varje hemmansägare skogsmark på ett rättvist sätt som möjligt och fördela de goda lägena så bra som möjligt. Därför blev skogsskiftena långa och smala, från ett par kilometer upp till kanske tio kilometer på längden och några tiotal meter på bredden. När sedan hemmanen gick i arv till hemmansägarens barn delade man dem ofta, och då delade man också på längden. Skiftena blev lika långa men allt smalare för varje arvskifte. Till sist var de så smala att man inte kunde dela dem på längden mer, utan man fick börja hacka sönder dem på tvären. Då fick man en fastighetsindelning som på kartorna ser ut som stegar. Jag har i min verksamhet sysslat med detta rätt mycket och jag har sett skogsskiften av de mest vidunderligt dåliga former och häpnadsväckande små dimensioner. Jag har t.ex. en gång haft nöjet att på en skifteskarta registrera ett skogsskifte som var 30 meter långt och 1,3 meter brett. Jag har haft massor med skogsskiften av storleken fyra gånger sex meter — ungefär lika stort som ett köksgolv. Det förstår var och en att förutsättningarna att producera där inte är särskilt gynnsamma. Om det dessutom är så att varje sådan liten bit inte ägs av en person utan av en hel hop av människor som är släkt på ett eller annat sätt — syskon eller kusiner på fars sida, kusiner på mors sida, sysslingar eller något ytterligare släktled — så blir möjligheterna att disponera över marken, vidta skogsvårdande åtgärder och komma överens om avverkningar utomordentligt komplicerade. Som exempel på en normal bondes skogsinnehav i Mora uppe i Siljansbygden före ett av de stora laga skiften som jag haft nöjet att få syssla med valde jag ut en nämndeman och hemmansägare. Han hade sina 35 hektar skogsmark, dvs. 70 tunnland för att uttrycka sig i ett annat mått, fördelade på 80 skiften på 80 ställen inom en omkrets av 25 kilometer. Han ägde inte någon enda av dessa bitar ensam utan hade meddelägare av olika sorter i alla dessa stycken. Det är uppenbart att hans förutsättningar att bedriva skogsbruk inte var särskilt stora. Skogsvårdsstyrelsen har gjort undersökningar rörande vad man kan vinna i produktionshänseende på att förbättra formen och storleken på skiftena. 40—60 procent större produktion kan man utan vidare uppnå. När man vet att det bara i Kopparbergs län finns 900 000 hektar skogsmark som är dåligt indelad förstår var och en att det rör sig om väldigt stora kvantiteter virke som skulle kunna produceras på den marken men som nu inte blir producerade. Det är därför väldigt viktigt att vi gör vad vi kan för att förbättra fastighetsindelningen. Hittills har vi haft en rätt besvärlig lagstiftning, gammal, omodern, omständlig, tidsödande och dyrbar att handskas med. Men för några år sedan — jag var borta ur riksdagen vid den tidpunkten — var riksdagen klok nog att fatta beslut om en ny fastighetsbildningslag, en väldigt fin lag som ger goda möjligheter att förenkla förfarandet, att inte i onödan uppehålla sig vid byråkratiskt krångel. Det ger naturligtvis möjlighet till att skynda på proceduren och att förbilliga den. Men ännu har vi ingen praktisk erfarenhet av den här lagens förtjänster. Jag har ansett att det skulle vara utomordentligt viktigt om man, genom någon statlig åtgärd, kunde stimulera tillkomsten av en omarrondering.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

Såvitt kan bedömas av förhandsanmälningarna till talarlistorna blir det möjligt att slutbehandla samtliga på föredragningslistan upptagna ärenden vid dagens sammanträde. Det blir därigenom inte nödvändigt att anordna något arbetsplenum i morgon. Sammanträdet fredagen den 29 mars blir därför ett bordläggningsplenum och tar sin början kl. 15.00.

Herr talman! Herr Hörberg har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd vidta för att förhindra att personbilar utan någon som helst synlig polismarkering eller ljus men förda av polis under tjänsteutövning grovt överträder gällande hastighetsbestämmelser vid ”jakt” på bilister som begår samma förseelse och genom jakten ofta pressas till ytterligare risktagande. Enligt vägtrafikkungörelsen äger förare av utryckningsfordon vid utryckning och bl.a. polis i brådskande yrkesutövning rätt att åsidosätta bestämmelser om högsta tillåtna färdhastighet. Det är inte möjligt att ange vilket eller vilka uppdrag som är av sådan beskaffenhet att sådana körningar får eller bör förekomma. Detta måste i det särskilda fallet bedömas av föraren under beaktande av bl.a. uppdragets art, vägens beskaffenhet och övrig trafik. I det här sammanhanget vill jag påpeka att fordonsförare som grovt överträder gällande hastighetsbestämmelser enligt erfarenhet ofta utgör en risk för allvarliga trafikolyckor. Om vederbörande har visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom bedöms brottet av domstol som grov vårdslöshet i trafik med endast fängelse i straffskalan. Sådana fall leder regelmässigt till att länsrätten återkallar körkortet. Situationer kan uppstå som påkallar ett polisingripande för att snabbt hejda en våldsam framfart. Den omständigheten att fordon framförs i utryckningskörning eller under brådskande tjänsteutövning fritar givetvis inte föraren från skyldighet att iaktta tillbörlig omsorg och varsamhet under färden. Detta gäller i än högre grad fordon som inte är försedda med särskilda kännetecken utan uppfattas som helt ”vanliga” fordon. Rikspolisstyrelsen har utfärdat föreskrifter och anvisningar för polispersonalen beträffande utryckningskörning, förföljande och efterföljande av annat fordon för att minska riskerna vid sådana uppdrag. Polismännen är också särskilt utbildade och prövade innan de får framföra polisens fordon. Några åtgärder från min sida anser jag inte vara påkallade.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Geijer för svaret på min fråga. Orsaken till att jag ställde den är ett intermezzo nyligen i min hemkommun. Det slutade dess bättre lyckligt, men det saknade inte olyckstillbud. En av polis förd bil utan någon som helst markering om att det var en polisbil framfördes med hastigheter över 100 km/tim, enligt uppgifter som jag fått, på gator där 50 respektive 70 km var tillåtet. Det innebär uppenbart betydande risker för övriga trafikanter. Riskerna är givetvis större just på grund av det faktum att bilen i fråga inte uppmärksammas såsom polisbil utan mer ser ut som en privatbil. Jag hade hoppats att statsrådet kanske något hårdare skulle fördöma sådant förfaringssätt. Jag tycker att det vore rimligt att man begärde att grövre brott än hastighetsöverskridande skulle ha begåtts för att sådana åtgärder som fortkörning skall få vidtagas från polisens sida. Nu säger statsrådet här i svaret att rikspolisstyrelsen har utfärdat föreskrifter och att särskild omsorg bör iakttas i synnerhet när polisbilen inte är markerad. Det förekommer dock tydligen ovarsamhet i enstaka fall, och ett påpekande till vederbörande polismyndigheter kanske hade varit berättigat. Man kanske kunde tänka sig att åtminstone detta korta debattprotokoll kunde distribueras såsom ett påpekande?
Herr talman! Jag vill egentligen bara för säkerhets skull tillägga att rätten för polispersonal att överträda hastighetsbestämmelser inte är knuten till fordonet utan att denna rätt är knuten till polisen. Jag kan naturligtvis inte här gå in på enskilda fall. Jag tror att det fall som herr Hörberg syftar på är föremål för JO:s prövning. Då får JO pröva om i det enskilda fallet har skett någon överträdelse eller om vederbörande gått längre än vad gällande bestämmelser medger.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig, om jag med anledning av de ej obetydligt höjda vinpriserna och den på grund härav ökade försäljningen av starksprit vill föreslå en sänkning av skatten på vin för att därmed tillgodose de alkoholpolitiska strävanden, som på senare tid vunnit allt större anslutning. Jag vill som svar anföra att den drygt 7-procentiga nedgången i vinförsäljningen under år 1973 inte enligt min mening motiverar någon skattesänkning.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

Nu har starkspritskonsumtionen gått ner och ligger i varje fall under 50 procent av den totala spritkonsumtionen. Den förändring som nu senast noterats är väl inte så särskilt alarmerande, men den innebär i alla fall att starkspritsförsäljningen ökat med 2 procent under det att vinkonsumtionen har minskat. Totalt sett innebär denna förändring en inte obetydlig förskjutning mot ökad konsumtion av alkoholstarkare drycker. Anledningen till detta är ganska klar, tycker jag. Under 1973 höjdes ju priset på vin med inte mindre än 30 procent och av denna höjning drabbade 12 procent inköpspriset medan inte mindre än 18,3 procent hänförde sig till skatten. Nu säger finansministern i sitt svar att 7 procents sänkning av vinförsäljningen inte är ett tillräckligt motiv för en åtgärd via skatten. Då skulle jag vilja fråga finansministern vilken siffra som skulle vara tillräcklig för att motivera en sänkning av vinskatten. Det har, tycker jag, tagit ganska lång tid för människorna att ändra sina alkoholvanor i riktning mot en minskad starkspritskonsumtion. Det tycks mig gå väsentligt mycket snabbare att återgå till en ökad konsumtion av starksprit när vinpriserna blir för dyra. Därför är det, tycker jag, fara i ett dröjsmål. Det relativt goda resultat som ändå uppnåtts under senare år kan omintetgöras. Jag tycker alltså att det finns motiv för att nu överväga en skattesänkning. Jag skulle återigen vilja fråga finansministern hur stor förskjutningen från vintill starkspritskonsumtion egentligen skall vara för att det enligt finansministerns mening skall bli motiverat att vidta åtgärder på det skattepolitiska området.
Herr talman! Jag måste tyvärr säga att jag inte är beredd att ange på procenten hur stor förskjutningen skulle vara för att fru Kristenssons motiveringar kunde få mig att ändra uppfattning. Man får göra en allmän bedömning. Från den har jag kommit fram till att en nedgång på 7 procent är för liten för att den skall föranleda en skatteförändring. Bakgrunden till de höjda vinpriserna är ju en stark prisökning på själva leveransen från producentländerna, och sedan uppstår de här kraftiga procentpåslagen när skatten läggs på denna. Nu tror jag inte att den här specifika prisstegringen på vinsorterna blir någon permanent företeelse. Utvecklingen kan vända från tid till annan, och att hålla på och laborera med skattesatserna på grund av prisförändringar på själva råvaran tror jag blir en något underlig alkoholpolitik. Tyvärr, fru Kristensson, är jag alltså inte beredd att rita ut den där exakta procentsatsen. Jag har bara sagt att håller nedgången sig kring 7 procent, tycker jag att det är för litet för att man skall göra några förändringar.
Herr talman! Jag kan ha förståelse för att finansministern inte är beredd att nämna någon exakt siffra där det skall vara motiverat att ingripa, men eftersom Ni säger att 7 procent är för litet borde Ni ju kunna ange ungefär vilken storleksordning det skall röra sig om för att man skall finna åtgärder motiverade. Personligen kan jag inte tycka annat än att tendensen mot en inte obetydlig ökning av starkspritskonsumtionen i alla fall är ett tecken som man bör vara observant på, i all synnerhet som det — som jag sade tidigare — tar ganska lång tid att ändra alkoholvanor i riktning mot svagare drycker medan man mycket fort återgår till ökad konsumtion av starksprit; jag trodde att finansministern och jag var överens om att det bör undvikas. Därför anser jag fortfarande att det är fara i dröjsmål. Om nu finansministern skall avvakta kanske ett år till för att se hur konsumtionen har förändrats, kommer det att ta ytterligare tid innan man får några resultat, och därför tycker jag att finansministerns svar inte är riktigt tillfredsställande.
Herr talman! I själva principfrågan om önskvärdheten av att svenska folkets alkoholvanor förskjuts i riktning mot de mindre alkoholstarka dryckerna har vi väl inga delade meningar, och den politiken kommer vi säkerligen att fortsätta med. Ökningen på starkspriten är 1,5 procent, så den är inte så där våldsam, och minskningen på vinet är som sagt drygt 7 procent. Det måste bli brutalare utslag, och då finns det variationsmöjligheter i flera riktningar, som fru Kristensson själv säkerligen har räknat ut.

Herr talman! Fru Anér har frågat mig om jag anser att grupper fristående från kärnkraftsintressena fått tillräcklig möjlighet att medarbeta i det informationspaket som industridepartementet gett ut inför riksdagsbeslutet om kärnkraftens fortsatta användning. Ett antal åtgärder har aktualiserats från regeringens sida för att få fram en allsidig information och stimulera till en bred energidebatt. Det väsentligaste inslaget härvidlag är att intressera våra studieförbund att till hösten starta en studieoch diskussionsverksamhet om energifrågorna. Detta sker genom att möjligheter skapas för att ge visst ekonomiskt bidrag till förbunden utöver sedvanliga statsbidrag till studiecirklar på samma sätt som för den stora informationskampanjen Val 70. Vidare kommer en annonskampanj att genomföras för att rekrytera cirkeldeltagare. Studieförbunden har redan kommit mycket långt i sin planering av höstens verksamhet. För att underlätta för de intresserade förbunden att trots detta hinna få i gång energistudierna i höst har vi från industridepartementets sida ställt till förfogande dels en bibliografi över energilitteratur, dels en boklåda med offentligt tryck. Jag vill understryka att varje studieförbund givetvis självt arbetar fram och ansvarar för sitt kursmaterial. Varken bibliografin eller boklådan gör anspråk på att vara fullständigt komplett. Bl.a. täcker bibliografin i huvudsak endast litteratur som finns tillgänglig på svenska och är utgiven under de senaste åren. Vidare ställer departementet en allsidigt sammansatt vetenskaplig referensgrupp till förfogande för studieförbunden, om de önskar få sitt material faktagranskat. Denna uppläggning av informationskampanjen har bl.a. diskuterats i energirådet och vid ett sammanträde med företrädare för studieförbunden och riksdagspartierna. Jag har också redovisat den här i riksdagen i mitt svar på en interpellation av herr Palm den 19 mars. Eftersom vi har ansett det vara självskrivet att studieförbunden själva utarbetar kursmaterialet har vi inte gett olika intressegrupperingar möjlighet att påverka innehållet i informationspaketet. Jag är övertygad om att studieförbunden och kursboksförfattarna själva kan bedöma frågan om böckernas lämpligaste utformning och behovet av kontakt med olika grupper. Det är vidare min bestämda uppfattning att alla åsiktsriktningar som trätt fram i energidebatten är väl företrädda i bibliografin.
Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Men jag är naturligtvis inte riktigt nöjd med tanke på det här allsidiga och breda informationspaketet som vi borde ha fått. Vad studieförbunden har fått är en litteraturlista från industridepartementet som vilken bibliotekarie som helst hade kunnat sätta ihop på en halv eftermiddag. Studieförbunden skall också få ett paket med officiellt tryck, och de har fått löfte om att de kan ha kurser. Om de vill kan de dela upp kurserna på fem gånger i stället för tio — det är alltså en särskild favör. Så står det också någonting om en vetenskaplig referensgrupp som, såvitt jag vet, ännu icke är tillsatt — studieförbunden har i varje fall inte fått tillgång till sådan information. Det skulle vara roligt att veta hur långt denna vetenskapliga referensgrupp har kommit, för det är ju bråttom med att få fram det här materialet. Vad jag särskilt vill understryka är att det inte på något vis finns jämförlighet i fråga om ekonomiska och personella resurser mellan låt oss säga industridepartementet och kraftproducenterna och liknande instanser. CDL annonserade nyligen i tidningarna efter två högt kvalificerade personer som inte skall ha annat att göra än att hjälpa CDL med dess propaganda och åsiktsspridning. Vi kan ta ett annat konkret exempel. Jordens vänner har fått sitta på fritid och gratis översätta en oerhört väsentlig skrift av Amory Lovins, som vid det här laget tack vare fru Hambraeus” initiativ står på industridepartementets litteraturlista — den stod ingalunda där från början. Hade det ändå inte varit möjligt för industridepartementet att rätta till balansen mellan de grupper som har så väldigt litet resurser och de grupper som har så mycket genom att under utarbetandet av dessa listor fråga de här grupperna: Vad är det ni har för utländskt material som ni tycker kunde vara värt att översätta — vi kan kanske hjälpa er med det? Jag tycker inte det hade varit att på minsta vis störa studieförbunden i deras objektivitet, utan det hade varit att rätta till balansen så att vi hade fått den breda informationskampanj vi behöver. Statsministern sade den 7 december, när vi diskuterade detta, att han efter fattig förmåga skulle försöka tillmötesgå alla de krav på bra debattunderlag som har ställts i diskussionen, och det var ju mycket bra. Nu skall jag inte yttra mig om hur fattig statsministern är. Men jag vet vilka som verkligen är fattiga, och det är de här grupperna som utan minsta stöd får lov att ta fram sådant material som Amory Lovins” bok och andra bäcker, vilka utan detta initiativ förmodligen aldrig hade blivit kända i Sverige och i varje fall inte kommit med i industridepartementets litteraturlista.
Herr talman! Det kanske inte finns mycket att tillägga utöver svaret. Jag vill bara säga följande. Litteraturlistan kommmer att kompletteras med någon sida, eftersom det tillkommit en del ny litteratur under våren. Där finns det möjligheter att lägga till sådant som eventuellt fallit bort i nuvarande lista. Skulle dessa organisationer, som fru Anér talat för så välvilligt och vältaligt, ha några intressen i den riktningen, så kan de väl komma in till departementet med sina propåer. Sedan har jag reagerat en liten smula när jag har läst frågan, inte inför frågeställningen som sådan men inför de uttryck som fru Anér använder när hon frågar om jag ”anser att grupper fristående från kärnkraftsintressena fått tillräcklig möjlighet” etc. Det måste betyda att fru Anér har den uppfattningen att alla de övriga som är intresserade av energiproblemen och också skulle kunna tänka sig att kärnkraften kommer till användning för att hjälpa oss att lösa de problemen skulle vara så knutna till kärnkraftsintressena i vårt land att deras objektivitet kan ifrågasättas. Jag reagerar mot detta. Från de kretsar som nu vänder sig mot kärnkraften görs det nämligen gällande att det är de stora företagens intressen som vi Nr 51 här skulle tillvarata. Det är ju inte alls på det sättet. Det är fråga om hur Torsdagen den vi skall lösa energiproblemen. Vi borde kunna diskutera detta lugnt och 28 mars 1974 sansat, ge objektiv information så långt det över huvud taget är möjligt. Och det är det vi har avsett från industridepartementets och regeringens sida när vi har sökt kontakt med folk rörelserna och rekommenderat dem att via studiecirklar få till stånd en debatt.
Herr talman! Problemet är inte att de som är knutna till de stora kärnkraftsproducenterna är speciellt partiska, eller ännu mindre att industridepartementet skulle vara särskilt partiskt. Det är inte det jag har velat säga i min fråga, utan jag har velat understryka detta enkla faktum att det är så oerhört stor skillnad på resurserna för den ena och den andra parten, och jag tycker faktiskt att det kunde vara industridepartementets uppgift att rätta till det där litet grand. Detta är en självklarhet. Men jag skall ändå illustrera det med ett citat från den debatt som miljövårdsberedningen hade den 23 oktober i fjol och där byrådirektör Sven Löfveberg anförde följande som alldeles självklart: ”Jag har idkat populärvetenskapligt författeri långt innan jag började med strålskydd. — Det går, men det krävs arbete, det krävs pengar, det krävs kanske en stor grupp människor som sätter sig ner och gör det.” Det är alldeles riktigt — det är just vad det betyder. Och detta kan man inte vänta sig att studieförbunden skall göra; det har de varken tid eller folk eller pengar till. Men ett litet handtag åt de här oerhört fattiga grupperna tycker jag fortfarande inte på minsta vis skulle ha stört industridepartementets objektivitet utan tvärtom bevisat den.

Herr talman! Herr Molin har frågat om min inställning till införande av ett s.k. riksspel och till utformningen av detta riksspel. 1973 års riksdag bemyndigade Kungl. Maj:t att träffa avtal med Svenska travsportens centralförbund och Svenska galoppsportens centralförbund i fråga om riktlinjer för hästtävlingar med totalisatorverksamhet. I överensstämmelse med avtalet bildades därefter ett bolag, Aktiebolaget Trav och galopp. Bolaget bemyndigades att självt anordna eller låta tävlingsanordnande organisation anordna vadhållning med totalisator vid offentliga travoch galopptävlingar. Bolaget har till syfte att främja travoch galoppsporten. Det skall verka för att såväl travsom galopptävlingar skall kunna bedrivas med rimlig fördelning på olika platser i landet. Hänsyn skall härvid tas till sportsliga, publikmässiga och ekonomiska 11 förutsättningar för verksamheten. Jag vill erinra om att anledningen till bolagets tillkomst var ekonomiska svårigheter inom hästsporten. Den ekonomiska situationen var sålunda bekymmersam för flera mindre och medelstora banor. Även de större banorna hade vissa problem. Det är bolagets uppgift att se till att travoch galoppsportens ekonomi saneras så att insatser från statens sida blir obehövliga i framtiden. Hästsporten får sina inkomster huvudsakligen från totalisatorspel. Enligt vad jag erfarit diskuterar man inom bolaget att till hösten starta ett s.k. riksspel, i vilket många av landets travoch galoppbanor skall medverka. Utformningen av spelet är emellertid ännu inte fastställd. Om spelet anordnas i enlighet med bestämmelserna i avtalet mellan staten och hästsporten ankommer det på bolaget att besluta om utformningen av spelet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lundkvist för svaret på min fråga. Det var ju så att riksdagen förra året beslöt att staten skulle gå in i detta nya bolag, Aktiebolaget Trav och galopp, för att på det viset kunna påverka verksamheten och väl också i någon mån ta ansvar för hur verksamheten utvecklades. Den särskilde sakkunnige som förberedde bildandet av bolaget hade tagit upp frågan om ett riksspel. Däremot var den inte uppe under riksdagsbehandlingen förra året. Jag vill emellertid påminna om att lotteriutredningen dessförinnan hade avstyrkt införande av ett riksspel, byggt på förtidsspel. Det är mot bakgrund härav och mot bakgrund av att det i pressen har cirkulerat olika uppgifter om införandet av ett riksspel som jag har ställt min fråga, vilken handlar om statsrådets inställning till saken och till utformningen av ett riksspel. Svaret innebär egentligen bara att statsrådet säger att det ankommer på bolaget att besluta om spelet. Men jag föreställer mig att om man har gått in här från statens sida måste syftet ändå vara att påverka utform ningen av spelet. Jag vill därför ställa ett par litet mera preciserade frågor. Den första frågan gäller spridningen på olika tävlingsbanor. Där har en huvudpunkt varit att man skulle undvika en alltför långtgående centralisering och möjliggöra för framför allt de små och medelstora travbanorna — galoppen är ju nu centraliserad — att dra nytta av spelet. I varje fall skulle inte dessa banor skadas av riksspelet. Den andra frågan gäller omfattningen av förtidsspelet. Är det meningen att riksspelet skall byggas främst eller rent av uteslutande på ett förtidsspel, eller skall man i första hand låta detta omfatta spel på tävlingsbanorna?
Herr talman! Som jag angivit i mitt svar har vi här ett avtal som tagits med riksdagen, och så länge spel anordnas inom ramen för det avtalet är det bolaget som har ansvaret för utformningen. Men om man föreslår spelformer som icke är företrädda i avtalet — ja, då skall frågan prövas av regeringen. Beträffande de frågor som herr Molin ställde vill jag svara att jag tror mig veta att avsikten beträffande spridningen av det riksspel som diskuterats är att det skall vara ett spel som omfattar ett stort antal banor, detta med tanke på syftet att underlätta den ekonomiska verksamheten vid dessa banor. När det gäller frågan om förtidsspel har tanken uppenbarligen också varit att riksspelet skulle bedrivas som någon typ av förtidsspel. Det är vad jag kan säga för dagen. Jag kan inte ingripa i spelformer söm täcks av avtalet. Jag utgår dock ifrån att Aktiebolaget Trav och galopp har klart för sig vad avtalet innebär och kommer att göra de framställningar till regeringen som kan anses nödvändiga, i den mån det rör sig om spelformer som ligger utanför avtalets ram.

Herr talman! Det måste väl ändå vara så att statens inträde i detta bolag syftade till att påverka verksamheten. Annars har jag mycket svårt att förstå vad det skulle vara för glädje med att staten har representanter i Aktiebolaget Trav och galopps styrelse, representanter som såvitt jag vet utses av jordbruksministern. Därför har jag tagit upp dessa båda punkter. Jag menar naturligtvis inte att jordbruksministern skall ha synpunkter på detaljer om spelet, alltså om det skall vara V-5 eller V-6 och liknande. Sådant kan man överlåta åt styrelsen för bolaget att avgöra. Det är uppenbart. Men det är en annan sak med en så viktig fråga som huruvida det främst eller kanske rent av uteslutande skall vara ett förtidsspel. Det har lotteriutredningen bestämt gått emot, och jag tycker att det ligger mycket i det. Det rimliga är att man i första hand låter spelformen anpassas till dem som besöker tävlingsbanorna. Ställningstagandet därvidlag kanske inte skall göras av regeringen, men om det skall göras av bolaget måste man fråga sig vad de statliga representanter som sitter i bolaget och som jag tror är utsedda av statsrådet Lundkvist, har fått för instruktioner. Hur vill statsrådet genom sina representanter i styrelsen för Aktiebolaget Trav och galopp styra denna verksamhet?
Herr talman! Om man upprättar denna typ av avtal och tillsätter en särskild styrelse skall givetvis regeringen inte gå in i bolagets verksamhet, om denna bedrivs inom ramen för avtalet. När det gäller frågan om spridningen vill jag gärna som min principiella uppfattning säga att jag anser det angeläget, när man anordnar spel i syfte att hjälpa travsporten, att det sker under sådana former att det ekonomiska utbyte som kan uppstå kommer de olika travbanorna till godo. Det har jag också givit uttryck för. Rent tekniskt föreställer jag mig att det kan vara så att förtidsspelet underlättar den regionala spridningen av spelet. På det sättet kan detta spel kopplas till syftet att sprida verksamheten regionalt. Om spelet alltså föreslås få sådana former att det inte kan anordnas inom ramen för avtalet får naturligtvis regeringen pröva saken mer i detalj.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att statsrådet går ifrån den huvudfråga jag har ställt, nämligen: Vill statsrådet, t.ex. genom instruktioner till statens representanter i styrelsen för Aktiebolaget Trav och galopp, försöka påverka verksamheten? Det måste vara avgörande. Statsrådet säger att han inte själv skall fatta besluten, att ärendet inte skall dras som ett regeringsärende — OK! Men om staten har gått in och om staten utser styrelserepresentanter i denna verksamhet måste ju syftet vara att påverka verksamheten. Är det då ändå inte meningen att statsrådet skall ge de statliga representanterna i styrelsen för detta bolag något slags instruktion eller vägledning?

Herr talman! Herr Israelsson har frågat mig om jag anser att ett gruvföretag av kostnadsskäl bör ges tillstånd att fylla igen insjöar med avfallssand från ett nyuppfört anrikningsverk, om alternativa lösningar står till buds som ger mindre miljöstörningar. Ett av de svåra problemen vid gruvdrift är hanteringen av de stora avfallsmängder som uppkommer vid gruvhanteringen. Avfallet, som är uppslammat i vatten, avskiljs vanligen genom sedimentering i invallade myreller sjöområden. För gruvdrift krävs att verksamheten prövas enligt miljöskyddslagen. Tillstånd meddelas av koncessionsnämnden för miljöskydd. Enligt lagen skall verksamheten lokaliseras så att ändamålet med denna kan vinnas med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Frågan om tillstånd och villkoren för detta t.ex. beträffande avfallshanteringen bedöms med hänsyn till förhållandena i varje enskilt fall med tillämpning av miljöskyddslagen. Denna medger ätt avgörandet: kan grundas på ett allsidigt och uttömmande material.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min enkla fråga. Bakgrunden till frågan är avfallsproblem som uppkommer i samband med en kraftig utökning av gruvbrytningen vid Zinkgruvan i södra Närke — det rör sig närmast om en fördubbling av verksamhetens omfattning. Gruvan ägs av utländskt kapital. Den brutna malmen undergår i Sverige endast anrikning. Vidare förädling sker i Belgien. Den ökade bristen på icke-järnmetaller i världen bör rimligen leda till att en redan nu lönsam gruvdrift blir ännu lönsammare. Några skäl att med utgångspunkt från bristande lönsamhet motsätta sig rimliga miljökrav synes således inte föreligga. Vid den anrikning som hitintills bedrivits har avfallssanden, som innehåller små mängder tunga metaller, släppts ut i sjön Vättern. Detta är en dålig lösning, som snarast bör upphöra. Så skall nu också ske genom att anrikningsverket flyttas och förläggs i omedelbar anslutning till själva gruvan. Bolaget har nu för avsikt att i stället lösa frågan om kvittblivningen av sanden från det nya anrikningsverket genom utsläpp i närbelägna insjöar. Dessa sjöar skulle i så fall komma att förstöras och området inte längre vara lämpligt som fritidsområde. Gruvföretaget har sökt och fått medgivande i första instans för denna lösning när det gäller kvittblivningen. Både enskilda sakägare och statens naturvårdsverk har överklagat detta medgivande till regeringen, enligt uppgift i pressen. Enligt annan uppgift, som också förekommit i pressen, finns andra lösningar, som skulle ge betydligt mindre miljöstörningar. Jag vill framhålla att det är mycket betydelsefullt att regeringen vid den kommande prövningen verkligen allvarligt inventerar och överväger alternativa lösningar, som innebär att dessa sjöar inte förstörs genom utsläpp. Sedan vill jag gärna, när jag har ordet, tillägga en annan sak, som inte har något direkt samband med frågan. Jag skulle anse det lämpligt att ” man — i stället för att öka uttaget av icke-järnmetaller, som det är ont om i Sverige — försökte öka förädlingen inom landet. På så vis skulle dessa malmer, som det råder brist på, kunna räcka också för kommande generationer.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte ta upp en diskussion här i kammaren om det enskilda fallet. Det är en fråga som är föremål för remissbehandling och som så småningom skall avgöras av regeringen. Jag har bara kunnat redovisa hur bedömningen går till och de utomordentligt besvärliga avvägningsproblem som vi naturligtvis i sådana här sammanhang ställs inför. Rent generellt skulle jag önska att man kunde tillvarata och nyttiggöra avfallet i högre grad än man nu gör. Jag kan inte uttala mig om möjligheterna därtill i det enskilda fallet. Men när vi prövar sådana här tillstånd kommer vi att ha som princip att också undersöka i vilken mån man kan tillgodogöra sig avfallet och inte bara försöka bli av med det. Av det skälet har vi remitterat det här ärendet till bl.a. STU för att få också den frågan belyst och prövad.
Herr talman! Jag vill framhålla att det är mycket viktigt att man prövar sådana här ärenden noga. Just det som statsrådet senast nämnde och som jag inte hann ta upp i mitt huvudanförande, nämligen återanvändningen, är en mycket viktig fråga. Även om det skulle kosta något mer än annan kvittblivning skulle man, såvitt jag förstår, kunna tänka sig att göra en avvattning genom tekniska anordningar redan då avfallet uppkommer och ta in aspekten om återanvändning i bilden. Det finns en viss mängd metaller kvar i det här avfallet, och det är tänkbart att man i en framtid, då det kan komma att bli brist på icke-järnmetaller, får gå igenom avfallet igen — om det finns kvar — och ta ut metaller. Man har faktiskt gjort det med en del av det avfall som nu ligger i Vättern. Den här hanteringen påbörjades för hundra år sedan, och då fick man inte ut så mycket som man får ut i dag. Det är också tänkbart att avfallet kan användas exempelvis till byggnadsmaterial. Jag vill framhålla att det är av yttersta vikt att de här möjligheterna beaktas vid fattandet av ett sådant här beslut.

Herr talman! Herr Henmark har frågat om jag observerat att sågverksägare i betydande utsträckning förvärvar egendomar som lämpligen borde användas för jordbrukets yttre rationalisering och om jag ämnar vidtaga åtgärder för att minska sådana förvärv. Den som köper en jordbruksfastighet måste enligt 1965 års jordförvärvslag i regel söka förvärvstillstånd hos lantbruksnämnd. Lagen innebär bl.a. att tillstånd till förvärv av jordbruksfastigheter normalt lämnas, om förvärvaren driver industriell eller kommersiell verksamhet för förädling av jordbrukseller skogsprodukter och om förvärvaren huvudsakligen syftar till att varaktigt tillgodogöra sig egendomens produkter i rörelsen. Förvärvstillstånd kan emellertid alltid vägras, om förvärvsobjektet behöver användas för yttre rationalisering av jordbruksoch skogsfastigheter, dvs. för att underlätta bildandet av brukningsenheter med ändamålsenlig storlek och ägoanordning. Det är lantbruksnämndens uppgift att undersöka, om egendomen behövs för yttre rationaliseringsändamål, innan förvärvstillstånd lämnas. Den nuvarande lagstiftningen hindrar således markförvärv som motverkar jordbrukets och skogsbrukets yttre rationalisering. I lantbruksstyrelsen pågår för närvarande en översyn av tillämpningen av jordförvärvslagen. Styrelsen kommer att redovisa resultatet till hösten.

Herr talman! Jag ber att å herr Henmarks vägnar få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på den fråga som herr Henmark har ställt. Herr Henmark är tyvärr sjukledig, varför han inte personligen kan ta emot svaret. Anledningen till frågan är att man, kanske framför allt i de sydliga delarna av vårt land, märkt en ökad lust hos sågverksägare att köpa gårdar i sådan myckenhet, att det blivit allt färre utbud som kunnat förvärvas av den yrkesverksamma jordbruksbefolkningen. Härigenom får man inte heller den levande landsbygd som vi strävar efter; icke så sällan förekommer det att ägaren bor långt ifrån sina förvärvade fastigheter. Självfallet behöver sågverksindustrin råvaror för att trygga sysselsättningen vid sina respektive sågverk, och från folk partihåll har vi medverkat till att den nuvarande jordförvärvslagen fått den utformning som nu gäller. Nackdelen är emellertid att de skogsgårdar som förvärvas av sågverksägarna eller bolagen sällan kommer ut i allmänna handeln igen. Det är naturligt att sågverksägarna, som nu fått bättre ekonomiska möjligheter att köpa till tämligen höga priser, lätt kan konkurrera med de yngre lantbrukare som står i begrepp att förvärva en lantgård med skog. När man får veta att det nere i Småland och angränsande län finns sågverksägare som kunnat förvärva mer än 40 gårdar, undrar man om inte ägarkoncentrationen är något för accentuerad. Dock kan jag nämna att ifrågavarande sågverksägare enligt uppgift sköter sina egendomar på ett mönstergillt sätt, så mot dem eller deras sätt att sköta gårdarna finns ingen erinran. Det hela har alltså skett helt lagligt. Det var emellertid intressant att höra statsrådets synpunkter på frågan och också att få ta del av de åtgärder som är på gång genom den översyn av tillämpningen av jordförvärvslagen som statsrådet nämnt. Jag ber än en gång att få tacka statsrådet för svaret på frågan.

Herr talman! Herr Ekinge har frågat mig, om jag är beredd medverka till förbättrade kommunikationsförhållanden för befolkningen i östra och sydöstra Södermanland genom vidgade möjligheter att nyttja pendeltågen mellan Stockholm och Mjölby. Den s.k. Östgötapendeln är ett försök att på ett rationellt sätt tillfredsställa behovet av täta och regelbundna förbindelser mellan å ena sidan Stockholm och Södertälje och å andra sidan vissa befolkningscentra i Södermanland och Östergötland. Pendeln är i princip uppbyggd så, att det varje timme mellan kl. 7.27 och 19.27 går ett tåg från Stockholm till Mjölby och varje timme mellan kl. 6.49 och 19.49 ett tåg från Mjölby till Stockholm. Vartannat tåg i varje riktning går över Flen-Katrineholm och betjänar således norra Södermanland, och vartannat går över Nyköping och betjänar östra och sydöstra Södermanland. Orterna Stockholm, Södertälje, Norrköping, Linköping och Mjölby har genom tidtabellens konstruktion ett tåg i timmen i varje riktning, orterna Nyköping, Katrineholm och Flen ett tåg varannan timme — alltid med samma fasta tider för uppehåll. Jag förutsätter att herr Ekinges fråga är föranledd av en önskan om uppehåll vid även andra än de nämnda stationerna. Skall emellertid Östgötapendeln kunna hävda sig gentemot andra trafikmedel krävs att restiderna är så korta som de tekniska resurserna på linjen medger. I den tidtabell som börjar gälla sommaren 1974 har tågmötena lagts i Nyköping, där tågen under alla förhållanden stannar. Ett uppehåll för trafikutbyte på ytterligare någon station kan komma att kräva uppehåll för tågmöte på ytterligare en eller flera stationer, vilket sammantaget kan leda till en avsevärd förlängning av restiden. Denna förlängning skulle även beröra tågen över Katrineholm, som i Södertälje och Norrköping måste passas in i den fasta tidtabellen.

Herr talman! Jag är tacksam för det utförliga svar på min fråga som kommunikationsministern har lämnat. Det är helt riktigt som kommunikationsministern säger att frågan var föranledd av en önskan om uppehåll vid även andra stationer än de i svaret nämnda. Det föreligger väl i viss mån en missuppfattning i svaret, då statsrådet säger: ”Vartannat tåg i varje riktning går över Flen-—Katrineholm och betjänar således norra Södermanland, och vartannat går över Nyköping och betjänar östra och sydöstra Södermanland.” Det menar jag att det inte gör, och det är därför som jag har frågat. Södermanland har ungefär 250 kilometer av Östgötapendeln och tågen stannar bara vid de här tre stationerna. Avståndet mellan stationerna är 50—80 kilometer. Det betyder att östra och sydöstra Södermanland över huvud taget inte kan utnyttja Östgötapendeln. Sedan är det naturligtvis riktigt vad som sägs i en folkpartimotion till årets riksdag att järnvägarna, om de skall kunna konkurrera, måste göra det på de längre avstånden. Men lika riktigt är det att säga, som det också står i motionen, att snabbtågen måste utvecklas. Men om pendeltågssystemet skall få en tillfredsställande utveckling måste tågen stanna tätare. Man får inte bara så att säga ge trafiken ett nytt namn på en viss sträcka. Det är så man har gjort här. Man kallar det Östgötapendeln, men det har inte fått funktion av pendeltrafik. Det vore intressant och värdefullt att höra statsrådets synpunkter på kombinationen snabbtåg för längre avstånd och pendeltåg för kortare avstånd, där pendeltågen i rimlig omfattning stannar vid järnvägsstationerna och där man bättre kan tillvarata transportmöjligheterna med tåg. I dag har väldigt stora delar av befolkningen i östra och sydöstra delen av länet ingen möjlighet att använda tågtransport för gods, eftersom de måste fara långa sträckor innan de kommer till en station där tågen stannar. Tågen borde stanna i Vagnhärad och Gnesta. Det skulle också rent tidtabellsmässigt vara möjligt utan alltför stora tidsingrepp. Jag vill gärna höra om statsrådet har någon ytterligare synpunkt på detta.
Herr talman! Det är alltid en svår avvägning när man skall bestämma sig för hur snabbt man vill att ett tåg skall komma från avgångsstationen till bestämmelsestationen med hänsyn till i första hand de resandes krav på snabba förbindelser. Här är det alltså fråga om en pendel på 25—30 mil. Vi har pendeltåg av annan karaktär. I storstadsregionerna har vi pendeltåg där de längsta reseavstånden håller sig kring 5, 6 eller 7 mil. I fråga om sådan pendeltågstrafik kan man enligt min uppfattning helt följa det resonemang som herr Ekinge för. Man kan göra många uppehåll, alla de som är behövliga för att den resande allmänheten i sådana tätortsregioner skall kunna utnyttja pendeltågen. Jag tycker mig emellertid ha rätt att föra ett annat resonemang när det gäller pendeltrafik av den karaktär som vi diskuterar här. Skulle man införa ett alltför stort antal uppehåll på Mjölbypendeln är jag rädd för att attraktiviteten hos pendeln skulle minska. Jag säger detta mot bakgrunden av de önskemål som framförts från olika håll — inte minst från näringslivet men även från den resande allmänheten i stort — om snabba förbindelser, så att man kan utnyttja så stor del av dagen som möjligt på bestämmelseorten. Jag har, herr talman, velat tillägga detta som ett komplement till vad jag tidigare anfört.
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning att SJ:s pendeltrafik inte kan läggas upp på samma sätt som SL:s pendeltrafik i storstadsområdet. Men jag tror personligen att det måste finnas möjligheter att i framtiden få pendeltrafik över ett större område än inom det storstadsområde där vi för närvarande har pendeltrafik. På det sättet skulle man kunna få ut mera av pendeltrafiken än vad vi får i dag. Från länsstyrelsen i Södermanlands län — och även från andra håll — har tanken framförts att man i den fortsatta planeringen skall kunna bygga på den s.k. bandlandskapsprincipen, dvs. storstadsområdet skall på ett annat sätt bindas ihop med exempelvis Södermanland och stora delar av Mälardalen. Om det skall bli möjligt måste i första hand transporterna ordnas mera rationellt. Jag anser att det skulle vara ett utomordentligt bra tillfälle att pröva den teknik och den tanke som ligger i bandlandskapsidén genom att utvidga försöksverksamheten med Östgötapendeln. Det enda som man då behöver göra — och det vore välmotiverat — vore att låta tågen stanna ytterligare en gång mellan Södertälje och Nyköping, dvs. i Vagnhärad, och en gång mellan Södertälje och Flen, dvs. i Gnesta. Det skulle även vara av värde för befolkningen i storstadsområdet som i denna dubbla bosättningens tidevarv använder de här trakterna för fritidsbebyggelse. Jag tror också att ett sådant försök skulle kunna ge vägledning för den framtida utvecklingen.

Herr talman! Herr Enlund har frågat mig om jag vill redogöra för min syn på SJ:s ansvar för förhindrande av sanitära olägenheter inom tätbebyggt område till följd av buller från bangårdar och andra bananläggningar. Allmänt gäller att den som orsakar störande buller också är ansvarig för att bullerdämpande åtgärder vidtas. Vederbörande — och detta gäller självfallet också SJ — får därvid avgöra om bullerskydd e. d. skall uppföras eller om det är möjligt att genom t.ex. förändringar i driften minska störningarna. Vid utformning av ny järnvägsmateriel är man i dag inom SJ särskilt inriktad på att vidta bullerdämpande arrangemang i vad avser såväl buller i själva järnvägsfordonet som det buller som fordonet åstadkommer utåt. Inom Internationella järnvägsunionen bedrivs vidare ett omfattande forskningsoch utvecklingsarbete i syfte att minska bullernivån i järnvägstrafiken. Sverige deltar genom SJ aktivt i detta arbete. Frågan om motverkande av bullerstörningar kan emellertid inte lösas enbart genom åtgärder från järnvägens sida. Det är också väsentligt att man vid bebyggelseplanering beaktar bullerskyddssynpunkter.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på frågan. Bakgrunden till frågan är de svårigheter som uppstått i Västerås vid rangerbangården intill Hammarby bostadsområde. Det är framför allt tre bullerkällor som påtalats: krockar mellan vagnar, bromsning med bromssko och användning av högtalaranläggning. Efter ett föreläggande av hälsovårdsnämnden i december 1967 — alltså för drygt sex år sedan — och efter besvär från SJ både hos länsstyrelsen och hos regeringsrätten kom regeringsrättens utslag i januari 1971, alltså för drygt tre år sedan.

SJ har under tiden januari 1973—januari 1974 inte gjort någonting för att efterkomma vad regeringsrätten ålagt företaget. Om detta säger JO så här: ”En sådan underlåtenhet är enligt min mening allvarlig, framför allt som saken drabbar enskilda personer vars möjligheter att påverka ärendets handläggning är mycket begränsade.” Jag är, herr talman, medveten om att herr kommunikationsministern inte kan gå in på en bedömning av dessa svårigheter speciellt i Västerås och tvisten mellan Västerås kommun och SJ. Men jag hoppas att herr Norling vill göra det medgivandet att SJ har samma skyldigheter som varje annat företag att följa gällande bestämmelser och även vidta de åtgärder som åläggs företaget, t.ex. genom utslag i regeringsrätten och genom påpekanden från JO. Det svar som jag har fått av kommunikationsministern innebär ett sådant klarläggande, och jag är tacksam för detta. Särskilt vill jag understryka vad herr Norling sagt om det värdefulla forskningsoch utvecklingsarbete som här pågår för att över huvud taget få ner Nr 51

Riksdagen har nu att behandla ett betänkande från utbildningsutskottet. Flera av motionerna på grundskolans och gymnasieskolans område har utskottet kunnat behandla i ganska stor enighet, vilket jag finner tillfredsställande. Några har blivit föremål för utskottets positiva skrivning. Andra motioner — däribland från centern — har blivit tillstyrkta i så måtto att utskottet enats om ett tillkännagivande till Kungl. Maj:t. Dock, herr talman, har denna enighet givetvis inte alltid kunnat uppnås, utan i detta utskottsbetänkande finns även reservationer. Jag skulle gärna vilja uppehålla mig vid reservationen 4. Under senare år har ganska många exempel givits på de svårigheter som våra skolor har att bemästra. Både personal och elever upplever mycket starkt dessa problem. Svårigheterna är i många fall betingade av att arbetsmiljön i skolan inte är tillfredsställande men beror också på att undervisningen inte motsvarar elevernas studiemotivation. En del elever misslyckas kanske väl ofta i skolarbetet, och sådant föder otrivsel. Skall man trivas med skolan, skall man också lyckas med arbetet där. Den otrivsel som förekommer här och var utgör givetvis störande moment. Detta har ofta framhållits här i riksdagen, och 1970 tillsattes som bekant den s.k. SIA-utredningen, vars förslag skall syfta till att förbättra såväl skolmiljön som undervisningen i skolan. I höstas ansåg sig emellertid regeringen inte kunna avvakta utredningens betänkande utan föreslog i en proposition till riksdagen särskilda stödåtgärder på skolområdet. De medel som anvisades med anledning av denna proposition fördelas nu av en särskild nämnd inom skolöversty relsen, till vilken kommunerna har att ställa sina ansökningar. Enligt propositionen skall medlen användas främst i storstadskommunerna, och jag håller gärna med om att de problem som man avsåg att angripa onekligen är störst där. Kanske skulle jag dock vilja säga att pengarna bör kunna användas litet vidare och komma också andra regioner till godo. Från centern kan vi instämma i att de här avsedda åtgärderna behövs. Emellertid anser vi också att behovet är så stort att det belopp som har anvisats, 30 miljoner kronor, inte kan räcka för att tillgodose de stora behoven. I en motion till årets riksdag, nr 461, har vi därför tagit upp den här problematiken och föreslagit att ytterligare 10 miljoner kronor beviljas för ändamålet. Vi vill nämligen disponera särskilda resurser för att bibehålla mindre studiegrupper och klasser. Speciellt viktigt är bibehållandet av de små skolorna och klasserna från undervisningsoch lokaliseringssynpunkt. Ansökningar har inkommit från 106 primärkommuner och tre landstingskommuner. Det är således många kommuner som anser sig ha behov av särskilda stödåtgärder. I stort sett är det 18 olika användningsområden som speciellt framträder i ansökningarna. Bland dessa kan jag nämna ökad satsning på hjälp åt svagpresterande elever, elever med emotionella störningar och elever som är lågmotiverade, många andra stödbehov att förtiga. Detta berör som var och en förstår främst grundskolan, men pengarna kan också användas till stödåtgärder inom gymnasieskolans specialundervisning. Vi har i dag goda möjligheter att vidta stödåtgärder inom skolans område. Det råder nämligen god tillgång till personella resurser. Det finns för närvarande tyvärr alltför många arbetslösa lärare. Att åstadkomma resurser för att förbättra undervisningen är alltså en fråga om pengar. Måhända kan också, vilket vi anser vara önskvärt, en och annan nedläggningshotad skolenhet räddas genom att ytterligare medel ställs till förfogande. När jag nu yrkar bifall till reservationen 4 vill jag göra en liten personlig kommentar. Då åtgärder, som skall gälla landet i dess helhet, skall utformas av en nämnd som sitter i Stockholm, undrar jag om en sådan handläggning är bra. Jag skulle tro att många av stödåtgärderna är så lokalt och regionalt betonade, att de strängt taget borde vara föremål för rent lokala och regionala undersökningar. Herr talman! Jag har med dessa ord endast velat peka på nödvändigheten av ett bifall till reservationen 4 om ytterligare ökad medelstilldelning.

Herr talman! Vi går nu att besluta om betydligt mer än 4 miljarder kronor till det obligatoriska skolväsendet m.m. Om den summans nödvändighet har vi alla varit överens i utskottet, något som herr Larsson i Staffanstorp redan har sagt. En del sammanskrivningar har gjorts, varigenom en eller annan motion mer eller mindre tillstyrkts. Endast på tre punkter — två av dem rör inte pengar — föreligger något motstridiga uppfattningar. Den punkt som rör pengar behandlar medel till särskilda åtgärder på skolområdet för 1974/75, vilket herr Larsson i Staffanstorp också har talat om. Dessa medel skall bl.a. och kanske framför allt användas för att anordna mindre undervisningsgrupper och klasser och till åtgärder för att trygga existensen av små skolor. Det är ting som vi moderater sedan länge prioriterat på skolans område. Det är någonting som ligger oss varmt om hjärtat, och vi upplever oss i detta företräda en stark opinion bland lärare, målsmän och elever. Av närmast statsfinansiella skäl anser vi oss emellertid nu inte kunna stödja centerpartiets yrkande om ytterligare 10 miljoner kronor, tillsammans 40 miljoner kronor. Däremot är vi beredda att — om det av kommunerna redovisade behovet av medel till särskilda åtgärder avsevärt överstiger vad som nu kan förutses — på tilläggsstat ställa ytterligare medel till förfogande.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 Vad jag emellertid i dag framför allt skall plädera för och belysa gäller rätten till befrielse från deltagande i skolans undervisning i religionskunskap. I motionen 1396 hemställs att riksdagen uttalar att Kungl. Maj:t vid handläggningen av ärenden rörande tillstånd att i skolans ställe ombesörja undervisningen i religionskunskap i större utsträckning än hittills bör ställa sig positiv till ansökningarna. Utskottets majoritet erinrar om att riksdagen under de tre senaste åren vid skilda tillfällen debatterat frågan om befrielse från undervisningen i religionskunskap. Utbildningsutskottet avgav, konstaterar man, så sent som den 8 november 1973 ett särskilt betänkande i ärendet. Så avstyrker utskottet bifall till motionen under hänvisning till uttalandena i detta senaste betänkande. Jag kan i viss mån förstå utskottets kärva, kortfattade formuleringar. Olusten att behöva befatta sig ytterligare med saken är påtaglig, men mot detta står att det för motionärerna och reservanterna är en angelägen fråga att åter ta upp, inte minst i frihetens intresse. I kammardebatten den 21 novem ber i fjol framhöll jag att för befrielse från deltagande i skolans religionsundervisning gäller för närvarande kortfattat uttryckt följande bestämmelser och praxis. Elever som tillhör katolska kyrkan i Sverige respektive mosaiska församlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö har, kan man säga, generell befrielse om de önskar begagna den. Ingenting hindrar dem dock från att delta i undervisningen om de skulle önska, och det finns sådana som önskar det. Härutöver har utvecklats en s.k. administrativ praxis, innebärande att Kungl. Maj:t på s.k. särskilda skäl befriar elever som tillhör andra trossamfund än svenska kyrkan från deltagande i religionsundervisningen. Om denna administrativa praxis kan sägas att den har tillämpats mycket sparsamt. Givetvis — och det medger jag gärna — kan det alltid diskuteras vad som menas med särskilda skäl. Jag vill än en gång erinra om att detta senast aktualiserades i full utsträckning inför offentligheten i fråga om elever tillhörande den s.k. evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, S:t Martins församling. Det är att notera att först sedan medlemmarna i denna kyrka hänvänt sig till Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna, lyckades de här hemma få förståelse för sin framställning om befrielse. Utbildningsutskottets majoritet tycker i dag som tidigare att det är bra som det är och att nuvarande bestämmelser och praxis fungerar väl. Det kan man ha delade meningar om. Den till utbildningsutskottets betänkande fogade reservationen menar att den administrativa praxis som utvecklats borde, då väl underbyggda framställningar inkommer, användas litet flitigare och mera förståelsefullt av Kungl. Maj:t. Det betyder att Kungl. Maj:t vid ansökan om befrielse bör, som det sägs i reservationen den här gången, ”visa en större generositet och vilja till positivt handlande än hittills gjorda erfarenheter ger intryck av”.

Det vill jag betona.

Sådana föräldrar och sådana elever finns. Det är ett faktum, det kan vi inte förneka, och att komma dem till mötes i större utsträckning än tidigare måste nog sägas kan vara i hög grad påkallat.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

Herr talman! Jag vill inte i mitt anförande vända mig mot utbildningsutskottets ställningstagande i denna fråga. Utskottet fullgör säkert sina åligganden på ett mycket förtjänstfullt sätt. Detta gäller då den direkta kunskapsutbildningen. Men när det gäller den ”kroppsliga” utbildningen — dvs. ungdomens fysiska utveckling under skoltiden — bör naturligtvis även medicinska synsätt få göra sig gällande i mycket hög grad. Om dagens ungdom skaffade sig ordentlig fysisk träning utanför skolverksamheten behövde ju praktiskt taget ingen skoltid tas i anspråk för fysisk träning. Numera förekommer tydligen inte lika mycket kroppsrörelse i form av självordnad lek och sport som under seklets första del Bortfallet av viss ansträngande kroppsrörelse under uppväxttiden tycks bl.a. ha lett till en lägre grad av grundkondition hos dagens ungdom. Det är då naturligt att skolan här har en mycket viktig uppgift att fylla. För mera gymnastik och fysisk fostran under skoltiden har vi ofta talat från centerhåll. I år har bl.a. Bertil Johansson i Växjö och Mai Pehrsson motionerat om detta. En annan grupp av centerpartister har velat fästa uppmärksamheten på de betydande framtidsvinster för individ och samhälle som en god grundkondition kan ge för hela livsförloppet. Jag vill nu på TV-skärmen visa ett diagram som jag resonerat med kunnigt läkarfolk om. Man har sagt att så här ligger det till, fast det kanske inte förut visats i diagramform. Bilden visar med den horisontella axeln livsförloppet från födelsen och upp till 80-årsåldern. Med den vertikala axeln visar den graden av fysisk grundkondition, motståndskraft och annat som är positivt för individens möjligheter att leva och fungera i samhället. Om en individ växer upp till 20-årsåldern — då kroppen stabiliserats och uppväxtperioden är över — utan några fysiska ansträngningar, danar sig kroppen på ett visst sätt och anpassar sig efter dessa rätt lediga levnadsförhållanden. Om kroppen i stället utsätts för påfrestningar, kraftiga ansträngningar, rörelsemönster av olika slag, då kommer muskler na och hela organismen att anpassa sig efter detta och kroppen får en grundvana att utstå påfrestningar. Vi skall därvid inte bara tänka på att en manlig individ i 20-årsåldern, när han skall göra värnplikten, har litet bättre utgångsläge, blir så att säga en litet starkare soldat, utan vi bör se detta som en sak för hela vårt folk, en sak som har betydelse för den enskilda individens hela fortsatta livsförlopp. Man har nämligen vetenskapligt fastställt att det man inte skaffat sig i grundkondition från början det kan man inte återhämta senare. Den individ som representeras av den övre kurvan på diagrammet kan bli sjuk, kan säcka ihop av olika skäl, men kan arbeta sig upp igen till den övre nivån. Den som genom brist på kroppslig aktivitet i uppväxtåldern inte nått upp till högre nivå än den lägre kurvan visar, kan inte senare komma så mycket högre vid fortsatt träning, med god kost och allt vad man nu kan göra för vuxna människor när det gäller att få god hälsa och fysik. Vinstvolymen upp till den övre nivån innebär en oerhörd vinst för hela samhället och den enskilde individen såväl i arbetslivet som när det gäller minskade vårdkostnader och mindre lidanden under hela livsförloppet. Vi hade hoppats att motionen skulle uppmärksammas av socialutskottet och så småningom av socialdepartementet. I detta syfte ber jag att få erinra om några formuleringar i motionen. Motionen nr 1370 ”vill fästa uppmärksamheten på ett förhållande som får anses tillhöra det sociala intresseområdet i högre grad än det utbildningsmässiga”. Motionen utgör i huvudsak en påbyggnad av en tidigare motion, vars innehåll också förra året kom att behandlas som en utbildningsfråga. Under hösten 1973 har motionens grundmening bl.a. behandlats i televisionen under samlingsrubriken ”Försummelsen”, alltså just med de sociala aspekter som motionen egentligen avser. Vetenskapen har slagit fast att den fysiska aktiviteten redan i de tidiga barnaåren och vidare genom skolåldern grundlägger individens allmänna konditionstillstånd. Vad som försummats av fysisk aktivitet under uppväxtåldern kan inte kompenseras vid vuxen ålder även om kostoch motionsaktiviteter då har sin stora betydelse för individens hälsooch konditionsnivå. Slutligen hemställer vi i motionen att riksdagen hos Kungl. Maj:t skulle anhålla om ”sakkunnig prövning av i motionen angivna synpunkter”. Denna sakkunniga prövning har alltså inte utbildningsutskottet varit i tillfälle att företa, och därför är det inte någonting att göra åt det hela för stunden. Herr talman! Jag har inget yrkande i anslutning till utskottsbetänkandet, men jag har en önskan, och den är att man skall kunna framföra sådana här synpunkter med en så betydelsefull bakgrund som denna utan att de skall försvinna i ett utskott som inte direkt har att göra med sådana frågor. Jag önskar alltså att man som riksdagsledamot skall kunna gå den ordinarie vägen genom motioner, utskottsbehandling osv. för att få en fråga sakkunnigt prövad och inte behöva gå utanför riksdagen och skriva till departement eller söka andra vägar. Jag anser att det här ärendet har hamnat litet grand fel inom riksdagen.

Herr talman! Utskottsbetänkandet innebär att riksdagen om en stund — som det har sagts tidigare under debatten — kommer att anslå omkring 4,3 miljarder till det obligatoriska skolväsendet. På praktiskt taget alla punkter är betänkandet enhälligt. Utöver Kungl. Maj:ts proposition har utskottet föreslagit 200 000 kronor ytterligare för personlig assistans åt vissa handikappade elever och yrkat på vissa nya regler för delning av slöjdgrupper. I övrigt har utskottet enhälligt biträtt statsverkspropositionen med undantag för tre punkter där reservation föreligger. Det är, herr talman, dem jag nu skall säga några ord om. Ett särskilt anslag infördes i höstas som kallades Särskilda åtgärder på skolområdet. Jag tillät mig då säga att vilket belopp regeringen än hade föreslagit, så hade centerpartiet lagt på 10 miljoner — för det var så man angrep det här problemet. Det var således i och för sig ointressant vilket utgångsläget var i diskussionen. Nu kan väl pengar alltid användas, och om vi hade obegränsade tillgångar skulle vi säkert på ett bra sätt kunna disponera de medel som centerpartiet bjuder över med. Jag tillät mig i höstas erinra om att det här anslaget kom till därför att lärarorganisationerna begärde att staten skulle anvisa 10 miljoner för särskilda åtgärder under ett budgetår. De 10 miljonerna blev 30 miljoner, och man har alltså mer än väl tillgodosett önskemålet hos dem som framför allt krävde bidraget. Det är resursskäl som gör att utskottsmajoriteten inte har möjligheter att föreslå det högre belopp som centerpartiet yrkar. Från moderat och folkpartistisk sida begär man, utöver att Kungl. Maj:ts förslag tillstyrks, att riksdagen skall uttala att om det visar sig att pengar i framtiden kommer att behövas, bör ytterligare medel på tilläggsstat kunna föreslås. Jag tror, herr talman — jag har sagt också det tidigare i kammarens talarstol — att när SIA-förslaget lagts och i vanlig ordning har gått igenom remisskvarnen, kommer det att leda till vissa kostnadsökningar. Det kommer att betyda att vi får ta itu med vissa uppgifter som vi inte hittills ansett oss ha råd med. Det finns skäl att räkna med att antingen under den här anslagsposten eller under någon annan blir det mera medel anvisade. Därför finns det ingen anledning för riksdagen att nu göra ett uttalande och begära pengar på tilläggsstat till det här ändamålet. Låt oss avvakta och se vad SIA kommer med någon gång fram på försommaren då kommitténs förslag väntas. Från moderat sida återkommer man till ett yrkande, som man har haft några år, om ett särskilt uttalande i fråga om möjligheterna att erhålla befrielse från religionsundervisningen i grundskolan. Vi hade en sådan debatt så sent som den 8 november 1973. Jag följde herr Nordstrandhs anförande i dag mycket uppmärksamt och satt och kollade det mot hans anförande i samma ämne den 8 november. Herr Nordstrandh har inte lyckats förnya sig sedan dess; och jag är beredd att omedelbart bekänna att jag heller inte kan göra det därför att argumenten är desamma. Majoriteten i utbildningsutskottet — och det är en bred majoritet — vill att man skall vara mycket restriktiv när det gäller att befria elev från deltagande i religionsundervisning. Denna undervisning, som skall vara vidsynt och objektiv, skall meddela kunskaper om olika trosoch livsåskådningars innehåll och innebörd, och den skall medverka till elevernas personliga utveckling i den meningen att den skall skapa förståelse och respekt för olika livsåskådningar. Undervisningen i religionskunskap skall sålunda, rätt bedriven, vara ett led i skolans strävan att skapa öppna, självständigt tänkande och demokratiskt sinnade ungdomar. Genom orientering om livsåskådningarnas kamp skall eleverna stimuleras till att själva bygga upp en personlig livssyn. Det finns alltså mycket starka skäl att vara ytterst restriktiv i fråga om befrielse från religionsundervisningen i skolan. Självfallet kan internationella konventioner i vissa fall tvinga oss till mindre restriktiva ställningstaganden. Fröken Hörlén har i en reservation begärt ett tillkännagivande om alfabetiseringsundervisningen av vuxna invandrare. Jag har, herr talman, ingenting att invända mot de sakliga synpunkter fröken Hörlén anför. När utskottet inte är berett att följa motionären, är det därför att skolöverstyrelsen redan i januari i år tillsatte en expert i det här ämnet och också avser att tillkalla en arbetsgrupp. Skolöverstyrelsen arbetar således med frågan, och i det läget är det i överensstämmelse med utskottets och riksdagens praxis att inte göra något särskilt ställningstagande. Till sist bara några ord till herr Gernandt, som började sitt anförande med att säga att säkert var utbildningsutskottet ganska duktigt men som i slutet av anförandet inte tyckte det längre. Han ansåg att motionen hade hamnat alldeles galet och sade att det är synd att inte en motion kan bli seriöst behandlad. Motionen har blivit seriöst behandlad i utbildningsutskottet. Jag kanske kan få tala om för herr Gernandt att jag aldrig har varit med om att någon har motionerat om att något ämne skall försvinna från skolans schema. Däremot har vi vartenda år motioner som yrkar på att nya ämnen skall föras in på skolschemat. Det är serier av olika yrkanden som alla har mycket berättigat i sig. Nog är det värdefullt om man kan öka undervisningen i trafikkunskap, samlevnadskunskap, <nykterhetskunskap, konsumentkunskap, sexualkunskap osv. Det är klart att det är värdefullt om vi kan öka undervisningen i gymnastik och idrott. Jag har i princip ingen invändning mot det heller. Men det gäller ju, herr talman, att få utrymme för detta på skolans schema, och det är inte så lätt. Herr Gernandt har inte hjälpt oss i dag. Han har inte gjort något försök att tala om vilket som skall trängas tillbaka till förmån för hans eget yrkande. Nu arbetar SIA-utredningen också med de fysiska aktiviteterna i skolan, och jag kan väl säga detsamma till herr Gernandt som jag sade tidigare i det här anförandet — låt oss vänta och se vad SIA kommer med. Det är möjligt att de som nu funderar på läroplaner också kan hitta ett litet utrymme för en ökad fysisk aktivitet inom skolan. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu anfört yrkar jag bifall till utbildningsutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Herr Alemyr sade att jag inte hade någon förmåga att förnya mig, och det är möjligt att jag inte har. Det här fallet har dock inte med förnyelse eller inte förnyelse att göra, utan de argument som kan anföras till förmån för den befrielse som striden står om är nu en gång sådana de är — klara, otvetydiga. Det finns ingen anledning att omformulera argumenten nämnvärt. Men eftersom herr Alemyr inte deltog i höstens debatt om den här befrielsen från religionsundervisning tyckte jag att det kunde vara lämpligt att informera honom nu, så att jag är säker på att han verkligen känner de argument som vi anför. Jag konstaterade att herr Alemyr i sitt modesta anförande sade — och där skiljer han sig något från herr Wikström, som förde utskottsmajoritetens talan i höstdebatten — att man måste väl rätta sig efter internationella konventioner. Det är ett uttalande som jag verkligen vill understryka. Vi bör — ju förr dess hellre — rätta oss efter internationella konventioner som vi själva har varit med om. Och gör vi på det sätt som föreslås i reservationen 1 när det gäller befrielse från religionsundervisningen för vissa elever, så rättar vi oss efter konventionerna. Det var väl ändå så att regeringen gjorde det slutgiltiga ställningstagandet när det gäller S:t Martins församling här i Stockholm först sedan saken anhängiggjorts i Europarådet — då följde man konventionen. Jag tycker att man bör kunna göra detta innan man blir nödsakad till det.
Herr talman! Jag skall inte polemisera särskilt mycket mot herr Alemyrs argumentering. Han trodde ju själv att det kommer att behövas mera medel på det område vi diskuterar, och jag håller med om detta. Det blir säkerligen på det sättet, herr Alemyr, när vi kommer med de olika förslagen. Men jag vill bara i all stillhet påpeka att samtidigt vederlade herr Alemyr påståendet att de här 10 miljonerna skulle vara någon sorts överbud. Jag tror att pengarna är mycket nödvändiga i dessa sammanhang, exempelvis när det gäller att bibehålla de mindre undervisningsavdelningarna. Vi har ju faktiskt i förhållande till propositionen visat på ett litet större användningsområde för dessa pengar. Jag tror att det är mycket berättigat, men jag skall som sagt inte polemisera ytterligare i saken.
Herr talman! Herr Alemyr efterlyste förslag till hur man skulle kunna hjälpa skolan att genomföra en ökad fysisk träning. Det står redan i motionen att man förslagsvis kan söka en form av kombination av de biologiska ämnena och rörelseträning. Detta skulle bl.a. innebära att man kunde göra den biologiska utbildningen mera praktiskt lagd, dvs. man kunde kanske ge sig ut i naturen och titta på träden och blommorna — i stället för att sitta och titta på en bildskärm eller i böcker — och i samband med det få kroppsrörelse. I själva motionsförslaget står det att vad som behöver ökas i skolorna är inte enbart tiden utan motivationen, lustbetoningen och aktiviteten i träningsverksamheten, vilket skulle kunna göra att man sedan kan få ungdomarna litet mer aktiva även på fritid. Vad som inte gjorts under utbildningsutskottets behandling av frågan är ju den sakkunniga prövningen av i motionen angivna synpunkter, dvs. i vad mån det är önskvärt att ge skolungdomen en hårdare fysisk träning till samhällets bästa. Om så är önskvärt står det i förslaget, bör vi försöka tillskapa förutsättningar för att få denna ökade fysiska träning i skolorna. Det är väl den grundläggande behovsutredningen som det brister i. Men kan det fastställas att vi verkligen behöver ge våra ungdomar en hårdare fysisk träning, så får kanske den meddelas på bekostnad av något annat ämne. Jag är emellertid inte rätte mannen att föreslå vilket eller vilka ämnen man i så fall skulle ta bort.
Herr talman! Vi kommer senare i dag att behandla utbildningsutskottets betänkande nr 12, och där finns det några bilagor som visar hur stora klasserna och undervisningsgrupperna är nu i den svenska skolan. Herr Larsson i Staffanstorp sade att finessen med de 10 miljonerna är att de skall användas för att skapa små klassenheter, och då ber jag kammarens ärade ledamöter att läsa nämnda tabeller. Då skall man finna att vi har mycket mindre klasser här i landet än man vanligen föreställer sig. I den lätt uppblossande vulgärdebatten sägs att klasserna är för stora, men det påståendet har inte stöd i tillgänglig statistik. Till herr Gernandt vill jag sedan säga att om det nya med hans motion är att man exempelvis under biologitimmarna går ut i naturen och studerar blommor, så är det ingen nyhet. Så sker redan nu i betydande utsträckning. Det är tillåtet enligt läroplanen. Jag noterade också att de sista orden i herr Gernandts inlägg var att det inte är hans sak att föreslå vilka ämnen på skolschemat man skall minska på för att få plats med ett ökat inslag av fysiska aktiviteter. Nej, jag förstår att det inte är så lätt att göra det, men det är det inte för utbildningsutskottet heller. Vi får ideligen ta emot skrivelser eller besökande intressenter som pläderar för ökad undervisning på olika utbildningsområden, men vi kan inte öka någonstans om vi inte är beredda att på motsvarande sätt minska på annat håll. Då måste det vara logiskt, herr Gernandt, att presentera för oss vad vi skall minska på skolschemat.
Herr talman! Herr Alemyr hänvisade här till bilagorna i ett annat utskottsbetänkande, men tabellerna där visar ju bara att vi har en mycket stor variation på klassernas storlek. Genomsnittligt blir klasserna inte 25—30 elever, som det ibland "sägs, det håller jag med om. De blir något mindre. Men det är egentligen inte den saken vi här är ute efter. Vad vi vill peka på är att i de angivna talen följdenligt ingår mindre grupper som också de av olika skäl kan vara nedläggningseller sammanläggningshotade men där det från undervisningssynpunkt inte skulle vara rätt handlat att sammanslå grupperna. I fall där det exempelvis är fråga om sådana undervisningsgrupper kan det vara mycket värdefullt att ha just de små grupperna kvar. Det vore inte klokt att slå samman dem.
Herr talman! Herr Alemyr säger att det är logiskt att som en fortsättning på vårt förslag anvisa vilka ämnen som bör kunna tas bort ur skolschemat. Men det är väl att försöka driva denna debatt till någon sorts personlig fördel för herr Alemyr.Det värdefulla i motionen ligger i att vi försöker påvisa hur viktigt det är att vår ungdom får en grundlig fysisk träning, så att ungdomarna sedan får en god grundkondition att leva gott på under livet framöver. Var vi skall ta den tiden — efter det att specialisterna mer och mer har förstått att vi bör verka för ökad fysisk träning — och om den skall tas i skolan eller om samhället skall ge sådan träning vid sidan om, t.ex. genom ökade insatser på idrottsoch motionsområdet, blir väl en senare fråga. Men eftersom jag har skrivit i motionen att jag anser att skolan bör göra mera på detta område får väl mitt förslag sluta med det och inte att jag går ända in på skolschemat och pekar på vissa saker som jag tycker kunde tas bort där. Jag tycker att det är ologiskt av herr Alemyr att begära en så detaljerad fortsättning på det här i och för sig mycket goda förslaget.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har i återkommande motioner stött den växande opinionen mot koncentrationspolitiken och därmed mot den avfolkning som nedläggningen av olika delar av den samhälleliga servicen leder till. Kampen för att få behålla sin skola ingår ofta i förutsättningarna för ett samhälles bestånd. I vpk:s motion nr 84, som behandlas i förevarande betänkande, krävs åtgärder för att hejda nedläggandet av de mindre skolenheterna. Redovisningen i motionen av glesbygdsutredningens statistik från Jämtlands och Västerbottens län visar hur snabbt besluten om nedläggning fattats — närmare hälften av samtliga skolor i nämnda län har försvunnit under åren 1958-1970. Men det är inte längre bara i glesbygderna som skolor försvinner; det förekommer även i tätorter. Också i Stockholm läggs skolor ned, när elevunderlaget inte anses tillräckligt. Elevunderlaget för grundskolan i Stockholm beräknas vid höstterminens början 1974 vara 55 500 elever mot 57 700 år 1973, vilket innebär en minskning med ca 2 200 elever. I gymnasierna beräknas det minskade elevunderlaget till 300. Detta gör en sammanlagd minskning med ca 2 500 elever, vilket får till följd att flera skolor också i Stockholm hotas av nedläggning. Reaktionen och argumentationen från invånarna i de kommuner där skolor hotas av nedläggning är i stort sett densamma oavsett om det gäller Stockholm, Jämtland, Västerbotten eller Markitta, som är ett känt exempel. Nedläggning av skolan i ett samhälle eller bostadsområde påskyndar nedrustningen av den övriga samhällsservicen. Även i tätorter som Stockholm — i varje fall i förorterna — spelar skolorna lokalt samma roll som i glesbygden. För sammansättningen av befolkningen medför en nedläggning att de äldre bor kvar, medan barnfamiljerna tvingas söka sig till områden där de kan få den samhällsservice som utbildning innebär. Inga bestämda regler har hittills funnits för koncentrationsprocessen inom skolområdet. Därför har det krassa ekonomiska tänkandet fått råda — ett beslut om skolans nedläggning har ofta varit betingat av kommunens pressade ekonomiska situation — utan hänsyn till de negativa effekter som elever och föräldrar drabbas av, exempelvis i form av långa resor, lång bortovaro från hemmet och inplacering i stora skolor med stora klasser. En sådan omplacering skapar kontaktproblem och andra svårigheter för de berörda barnen. Därtill kommer de samhälleliga problem som blir följden. Nu har den starka opinionen gett till resultat ett förändrat koncentrationstänkande inom skolväsendet, vilket också framgår av utskottets skrivning. En klar minskning av antalet skolnedläggningar kan konstateras under det senaste året. Vid de skolor som lagts ned är det kommunens vilja i fråga om skolorganisationen som fått bli rådande. I samtliga fall där skolstyrelse anfört besvär hos Kungl. Maj:t över länsskolnämndens beslut om indragning av skola har besvären bifallits. Men om inte kommunernas ekonomiska situation förbättras finns riskerna för nedläggning fortfarande kvar. Skolan i Markitta kan också här tas som exempel. Då hjälper inte de nya förslagen till anvisningar för skolstyrelser och länsskolnämnder, där det heter att man i fortsättningen måste beakta skolans betydelse för bygdens framtida utveckling och att mindre pedagogiska olägenheter bör tillmätas mindre vikt än den förmån det är för barnen att få gå i en skola nära hemmet. Vi ställer i dag inget yrkande om bifall till vår motion. Vi vill avvakta skolöverstyrelsens utformning av det förslag till riktlinjer, som utskottet hänvisar till, för de lokala och regionala myndigheternas prövning i fråga om bevarandet av dels lågoch mellanstadieskolor, dels högstadieskolor. Men vi vill med vårt särskilda yttrande ha sagt att vi noggrant kommer att följa utvecklingen på detta område. Om skolöverstyrelsens riktlinjer inte leder till en strängare prövning när det gäller nedläggningshotade skolor eller kompletteras med ekonomiska stödåtgärder från staten, får vi återkomma med våra krav.

Herr talman! I motionen 469 har jag och mina medmotionärer tagit upp frågan om elevernas rätt att ändra sitt studieval i årskurserna 7, 8 och 9. För närvarande gäller den bestämmelsen att omval får äga rum av tillvalsämnen, slöjdart eller kurs vid början av varje termin med undantag av vårterminen i årskurs 9 under förutsättning att skolorganisationen ej utökas. Trots att en omfattande information ges till såväl elever som målsmän inför elevernas studieval visar det sig ständigt att ett antal elever önskar ändra sitt studieval, särskilt vid höstterminens början. Detta omval beviljas för flertalet elever, eftersom det kan äga rum inom fastställd skolorganisation. Ett mindre antal elever nekas emellertid med hänvisning till att utrymme ej finns inom den fastställda organisationen. Det råder således inte lika villkor härvidlag. Det kan alltså inträffa att eleverna A och B beviljas begärt omval medan eleverna C och D får avslag på exakt samma begäran. Det är alldeles uppenbart att de senare eleverna måste uppleva detta som en orättvisa, och det är för övrigt inte bara de som upplever det så. Den här orättvisan har jag velat komma åt i motionen. Om man vidtar en ändring i enlighet med motionen eliminerar man orättvisan och skapar lika villkor för eleverna. Dessutom gör man en rent pedagogisk vinst, eftersom man får mindre undervisningsgrupper, vilket måste vara till fördel för undervisningen. Därtill vinns ett antal lärartimmar, och i nu rådande lärarsituation måste också det hälsas med tillfredsställelse. Utskottet har inte ansett sig kunna tillstyrka bifall till motionens krav. Efter att ha sagt sig ha förståelse för rättvisekravet anför utskottet att ett bifall till motionen skulle få vittgående ekonomiska konsekvenser. Utskottet hänvisar dessutom till den sittande SSK-utredningen. Jag är inte alldeles övertygad om att de ekonomiska konsekvenserna skulle bli så vittgående som det kan verka av utskottets betänkande. Jag tror att frågan är väsentlig och måste lösas, men just med hänvisning till vad utskottet anfört vill jag inte nu yrka bifall till motionen. Jag vill emellertid med detta inlägg understryka vikten av att den här frågan får en lösning.

Herr talman! Om jag förstod herr Nordstrandh rätt, och det är inte alltid så lätt att göra, ville han hävda att det förelåg något slags skillnad mellan herr Alemyr och mig i fråga om vår syn på principerna för befrielse från deltagande i undervisningen i religionskunskap. Nu lyckades jag inte förstå på vilken punkt vi skulle skilja oss åt, och jag kan inte tolka herr Nordstrandhs beskrivning som korrekt. Läget har — både vid årets behandling i utskottet och tidigare år — varit att socialdemokraterna, folkpartiet och centern har varit överens både om principerna för undervisning i religionskunskap och om vikten av att man iakttar en restriktiv hållning när det gäller att tillmötesgå krav på befrielse från denna undervisning. Moderaterna har skilt ut sig från den uppfattningen med ett resonemang som jag har haft litet svårt att förstå. I reservation 1 till det utskottsbetänkande vi nu behandlar använder moderaterna uttrycket att ”Kungl. Maj:t i sin handläggning av tillståndsansökningar bör visa en större generositet och vilja till positivt handlande än hittills gjorda erfarenheter ger intryck av”. Jag sade redan i höstas att mitt intryck var att regeringen vid handläggningen av det konkreta ärende som reservationen utgår från hade visat generositet och vilja till positivt handlande, och jag tycker det är underligt att man återkommer med den här typen av kritik, som jag icke tror går att belägga. Jag anser att sanningen skall fram, även om den vid något tillfälle kan vara behaglig för regeringen!
Herr talman! Jag vill gärna höra sanningen. Menar herr Wikström att vi skall följa internationella konventioner eller att vi inte skall göra det? Herr Wikström säger att moderaterna har ”skilt ut sig” — uttrycket kommer igen när vi har en annan uppfattning än majoriteten; då heter det alltid att vi ”skiljer oss ut”. Men då måste man väl säga att folkpartiet upprepade gånger i andra ärenden, och även nu när det gäller de skolfrågor vi debatterar i dag, har skilt ut sig och profilerat sig. Nu vill jag till slut också säga att så särskilt ensamma var vi inte förra gången; då fann vi åtminstone någon förståelse från centerpartiet, som då också till någon del var med i vår reservation. Varför partiet inte är det denna gång vet jag inte. Möjligen menar man att det inte tjänar någonting till att upprepa sig, men vi vill driva den här saken tills regeringen tar en klart positiv ställning till ansökningarna. Jag kan inte med bästa vilja i världen säga att det var ett generöst handlande att ligga på en framställning från S:t Martins församling så länge man över huvud taget anständigtvis kunde göra det. När ärendet hade anhängiggjorts i Europarådets kommission ändrade man sig.

Herr talman! Herr Nordstrandh ställde den något retoriska frågan, om jag anser att vi skall följa de internationella konventionerna. Ja, självfallet! Det är ju inte där vi skiljer oss åt. Vi skiljer oss åt på en punkt: Herr Nordstrandh anser att regeringen borde visa vilja till positivt handlande och större generositet vid handläggningen av ansökningar av den här typen. Jag tycker det är en ganska illasinnad kritik. Låt oss gärna diskutera principerna! Vill moderaterna gå emot de principer som ligger till grund för religionsundervisningen och den restriktiva hållning till undantag vi har haft? Eller skall de begränsa sig till att gnälla om handläggningen av ett enskilt ärende?

Herr talman! En koalition i strävan att stimulera unga människor till att få kontakt med livsåskådningsdebatten på ett objektivt sätt för att ur den dra egna slutsatser och ur den få hjälp att bygga upp en egen livsåskådning — en sådan koalition tycker jag att vi alla i Sveriges riksdag kunde vara med om att ingå. Nu var det emellertid inte för att säga detta som jag begärde ordet, herr talman, utan därför att några talare under debattens lopp har varit uppe i talarstolen och gett mig anledning till ett par korta kommentarer. Fru Nordlander talade om de s.k. nedläggningshotade skolorna. Det finns i utskottsbetänkandet en uppgift som jag inte vet om fru Nordlander har observerat men som är mycket intressant. Vi talar där om att inför läsåret 1973/74 nedlades tio skolor i Sverige. I alla de fallen var länsskolnämnd och kommunal skolstyrelse överens. I fem fall ville länsskolnämnden lägga ned skolor men de kommunala skolstyrelserna motsatte sig det och anförde besvär hos Kungl. Maj:t. I alla de fem fallen fick de kommunala skolstyrelserna rätt. Det läggs inte ned någon skola mot den lokala skolstyrelsens vilja. Herr Nyhage tog upp frågan om att ge alla ungdomar möjlighet att ändra sitt linjeval alldeles innan skolan börjar. Det innebär rätt stora organisatoriska förändringar, och det måste kosta pengar med nuvarande statsbidragsregler. Då säger herr Nyhage, och det är mycket intressant, att ”jag är inte övertygad om att de ekonomiska konsekvenserna blir så stora”. Mina damer och herrar! Så handlar inte Sveriges riksdag. Vi kastar inte fram ett förslag utan att veta vad det kostar att genomföra det. Vi har i utskottet bett herr Nyhage att tala om vad det skulle kosta att genomföra den här förändringen, men han har inte kunnat göra det. Nu får vi så småningom ett nytt statsbidragssystem, när SSK-utredningen blir färdig och lägger fram sitt förslag. Då blir det ökad rörelsefrihet för kommunerna att inom en resursram använda pengarna friare. Det kanske ger kommunerna möjlighet att gå med på önskemålen om ett nytt studieval i större utsträckning än för närvarande. Men inom ramen för de nuvarande statsbidragsbestämmelserna har inte utskottet — och där är vi eniga — sett sig någon möjlighet att gå herr Nyhage till mötes. Om herr Gernandt hade lyssnat på mitt första anförande hade han observerat att jag höll med honom, när han uttryckte önskemål om förbättrad kondition och ökat utrymme för fysiska aktiviteter. Jag sade: Låt oss avvakta SIA-utredningen, för den håller också på med detta. Men jag konkluderade med att säga att utskottet ser i dag ingen möjlig väg att rubba läroplanen och få utrymme för mera fysisk aktivitet, därför att då måste vi skära ned någon annanstans. Det var på den punkten som jag bad om en precisering. En sådan har vi inte fått, herr talman.
Herr talman! Jag nämnde i mitt första anförande det omtänkande som avspeglas i utskottets betänkande. Av det framgår att kommunernas vilja bör vara avgörande. Men vi menar att det också måste finnas en ekonomisk garanti om kommunernas önskemål i dessa fall skall kunna tillgodoses.
Herr talman! Herr Alemyr anklagar mig för att vara en aning obetänksam när det gäller de vittgående ekonomiska konsekvenserna, och han påtalar att jag inte har kunnat tala om vad kostnaden skulle bli. Jag konstaterar att inte heller herr Alemyr eller utskottet har kunnat tala om vad kostnaderna kan bli. Å ena sidan säger herr Alemyr att de ekonomiska konsekvenserna är vittomfattande, å andra sidan anklagar han mig för att inte kunna ge besked om vad saker och ting kostar. Jag tycker nog att vi i så fall uttalar oss lika oansvarigt. Herr Alemyr påstår också att det skulle bli stora organisatoriska förändringar. Även ordet ”stora” är ett till intet förpliktande värdeord. Med den erfarenhet som jag har från mitt eget yrkesområde kan jag inte dela herr Alemyrs uppfattning om att det skulle bli stora organisatoriska förändringar. Jag påstår med bestämdhet att de organisatoriska förändringar som skulle bli följden klarar man med litet god vilja mycket väl av på ett rektorsområde.
Herr talman! Herr Alemyr talade förut om en koalition, och jag har tidigare talat om kondition. Men jag skall gärna vara med på koalition också — en koalition av goda och förstående parlamentariker som bör slå ett verkligt slag för den svenska folkhälsan genom att riksdag och samhälle ökar sina insatser för att höja ungdomens grundkondition. På herr Alemyrs senaste anförande lät det som om vi var tämligen överens och att vi börjat närma oss varandra; herr Alemyr talade nu igen om förståelse för grundkondition men beklagade att det inte finns något ytterligare utrymme i läroplanen. Det är kanske just där man borde ha stannat i vår debatt. Min förhoppning var — det kan jag säga rent ut här — att denna motion skulle hamna i socialutskottet, men det kanske den kan få göra ett kommande år. Herr Alemyr ville att jag skulle specificera vilka ämnen det här skulle gälla, men det vill jag inte ens försöka göra — det bör vara kunnigare skolfolk än jag som skall göra det. Jag vill bara att man skall beakta vikten av en bättre grundkondition. Jag vill slutligen påpeka att utskottet inte sagt något om följande litet oroväckande avsnitt i vår motion: ”Det förtjänar i detta sammanhang att påpekas det betänkliga förhållandet att seminarierna under senare år har skurit ned de blivande pedagogernas timantal med hälften” . ”Följderna av detta kan — om inte förhållandena ändras till det bättre — komma att påverka pedagogernas förmåga att positivt verka för den fysiska aktiviteten hos sina elever.”
Herr talman! Herr Alemyr förväntar sig så mycket av SIA-utredningen på detta område och tror att den skall komma att lägga fram förslag till ökad aktivitet inom gymnastik och idrott. Jag har i det avseendet inte så stora förväntningar på SIA-utredningen. Jag skulle vilja höra vad herr Alemyr i det här sammanhanget tror om den översyn av supplementet till Lgr 69 angående undervisningen i ämnet gymnastik på bl.a. lågstadiet, en översyn som även utskottet talar om. Vad tror herr Alemyr att den översynen kan komma att ge? Jag tror för min del mer på denna än på SIA-utredningen.